Herr talman! Statsrådet nämnde att vi har fått större kommuner och att de har ökade resurser. Det är på sitt sätt riktigt, men jag vill inte underlåta att framhålla, att detta är litet dubbelbottnat. I många av de nya storkommunerna har funnits flera simskolor, men en del av dem har nu rationaliserats bort av ekonomiska skäl. Det kan skapa vissa problem. Jag tillät mig säga att det inte räcker med kommunernas och simorganisationernas mycket stora insatser, utan att staten också måste vidta en del åtgärder. Vissa åtgärder kan endast staten besluta om. Detta gäller t.ex. vad herr Petersson i Röstånga talade om, hur vi skall ha det i skolorna. Detta faller visserligen inte under statsrådet Bengtssons departement, men vi måste nämna det i sammanhanget eftersom vi diskuterar skolans bidrag till en ökad simkunnighet. Där är tyvärr mycket försummat, såvitt jag förstår. Och det har jag, statsrådet Bengtsson, talat om för de olika statsråd som har haft hand om undervisningen, men tyvärr utan resultat. Det gäller alltså undervisningen i skolorna, situationen vid lärarhögskolorna och det här med statsbidrag till simundervisningslokaler. Sedan har jag fullt klart för mig att det inte räcker enbart med att folk kan simma, utan de måste också ha båtvett och mycket annat. Även därvidlag försöker simorganisationerna — Svenska livräddningssällskapet och Simfrämjandet — att i sin propaganda hjälpa till. Statsrådet Bengtsson och jag har säkert i stort samma uppfattning i de här frågorna. Därför hoppas jag att statsrådet och vi andra med gemensamma ansträngningar skall lyckas få till stånd en bättre situation i fråga om simkunnigheten och kampen mot drunkningsolyckorna i vårt land.
Herr talman! Jag delar meningen att staten självfallet inte får dra sig undan sitt ansvar på den här punkten. Och i ett avseende bidrar ju staten materiellt med rätt betydande statsbidrag; jag påpekade ju att man kan få statsbidrag till badbassänger och sådana ting som underlättar simundervisningen. Det är inte så märkvärdigt att man försöker åstadkomma en samverkan mellan skolan och den frivilliga idrottsutövningen och simundervisningen. Jag tycker att det är helt rationellt att, om kommunen bygger en stor idrottshall, den kan användas både för skoländamål och för den frivilliga idrotten. Det var närmast det jag avsåg när jag fäste uppmärksamheten på att den möjligheten finns och utnyttjas i många kommuner. Den omständigheten att det vid själva skollokalen inte finns någon idrottshall eller bassäng innebär alltså inte att eleverna fördenskull inte kan få simundervisning. De kanske bara behöver gå två tre kvarter för att komma till den lokalen. Sedan ber jag att få korrigera mig själv. Det är riktigt: Island har guldmedaljen, vi har bara silvermedalj — men det är inte dåligt det heller, herr Schött.
Herr talman! Detta att man skall använda samma lokaler både för skolans ändamål och för idrottsorganisationernas är ju en god tanke. Den är det många som har talat för, och jag har alltid funnit den fullt riktig. Men det jag inte kan förstå är varför det i fråga om statsbidrag inte skall gälla samma bestämmelser för en simundervisningslokal som för en gymnastikundervisningslokal — lokalen behöver inte alls ligga i skolan.

Herr talman! Herr Åberg har frågat inrikesministern om han anser att en återgång till yrkesfiske bör stimuleras bland befolkningen i norra Bohuslän och om han i så fall är beredd att vidta åtgärder som ger ekonomiskt stöd till återetableringar inom fisket utöver vad som kan beredas genom vanliga statliga fiskerilån och kreditgarantier. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Produktionsoch avsättningsförhållandena inom fisket försämrades väsentligt i slutet av 1960-talet. De statliga insatserna har därför under senare år huvudsakligen inriktats på att konsolidera existerande fiskeföretag. I samband med svårigheterna för fisket har en del fiskare nödgats lämna näringen. För dessa har särskilda åtgärder vidtagits för att underlätta en övergång till annan yrkesverksamhet. Som framgår av herr Åbergs fråga finns för närvarande möjligheter att erhålla statligt stöd vid etablering inom fisket. Statligt stöd ges i form av statliga fiskerilån och kreditgarantier. Stöd till nyetablering inom fisket lämnas dock endast om särskilda skäl föreligger. Behov att konsolidera existerande fiskeföretag finns fortfarande. Vidare råder viss osäkerhet i fråga om tillgången på fisk. Jag anser därför inte att särskilda åtgärder, utöver nuvarande stödformer, bör vidtas för att stimulera en återgång till yrkesfiske i norra Bohuslän.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

Men att vi har litet olika uppfattningar härvidlag tror jag beror att vi närmar oss frågan från något olika utgångspunkter. Svaret är inte direkt negativt i och för sig. Jag ställde interpellationen den 1 november när vi hade fått de chockerande beskeden om kommande arbetsnedläggelse i synnerhet i Strömstad genom att Original-Odhner skulle läggas ned. Rätt kort tid dessförinnan hade vi fått reda på att konservfabriken Abba i Grebbestad skulle läggas ned så småningom. Detta tillsammans gjorde att oron i norra Bohuslän var mycket, mycket stor. Det var närmast med tanke på sysselsättningen i norra Bohuslän som jag närmade mig frågan och inte så mycket ur fiskerinäringssynpunkt — som jag förstår att jordbruksministern i första hand har gjort. De åtgärder som man från statens sida har vidtagit sätter jag personligen mycket stort värde på — jag har ju haft tillfälle att följa dem. Jag är också klar över att jordbruksministern har ett levande intresse för att verkligen stödja fiskarna i den svåra situation som har uppstått efter motgångarna i slutet av 1960-talet.

Det var i det tänkta läget som jag ställde interpellationen. Det viktigaste är väl att man i ett sådant område som norra Bohuslän, med dessa stora utflyttningar som tyvärr ägt rum under en följd av år, försöker hålla folket kvar, försöker ha ett differentierat näringsliv inom området. Vad som närmast föresvävade mig var att man kanske genom AMS-bidrag eller på annat sätt kunde ge en extra möjlighet till före detta fiskare, som ville återetablera sig i sin gamla näring men som kanske inte vågade med de möjligheter som står till buds genom den vanliga fiskerilångivningen. Detta är ingenting ovanligt i och för sig. Så har det ju gått till i vissa andra länder, och exempelvis i Nordnorge har man utöver Nr 120 vanlig låneverksamhet också haft extra påslag för regionen för att kunna Tisdagen den förbättra möjligheterna för folket där. Min tanke var att man skulle 21 november 1972 kunna göra något liknande för att behålla befolkningen i norra Bohuslän. Då skulle, menar jag, också kanske yrkesfisket kunna komma in i bilden. a Om det skulle bli så att ännu fler flyttar ut från norra Bohuslän söder ut = 4ff stimulera yrkes — till Uddevalla, Göteborg och andra platser — så är det en olycklig fisket i norra utveckling. Bohuslän Nu har det visserligen skett en del till det bättre på detta område sedan interpellationen skrevs. Men om det blir tillrä liga åtgärder vet vi ännu inte. Därför tror jag att det skulle vara bra om det fanns möjligheter att slussa in medel som hjälpte till att hålla folket kvar. Jag vet att det kan invändas att det väl kommer att skapa låt mig säga avundsjuka eller misshälligheter mellan fiskargrupper, om fiskarna i ett område skulle få större förmåner än fiskarna i ett annat område. Den invändningen är naturligtvis berättigad. Men jag tror att fiskarna i gemen har förståelse för om extra åtgärder måste vidtagas just för att vi skall kunna behålla en befolkning som annars hotas av att behöva flytta på sig. Jag ber att än en gång få tacka för svaret.
Herr talman! Jag inser ju helt att man har bekymmer i norra Bohuslän för sysselsättningen och att man måste vidtaga kraftåtgärder där Men jag kan inte riktigt följa med herr Åbergs resonemang och ge min anslutning till hans förslag till lösningar, därför att fortfarande har vi ju väldigt stora bekymmer inom fisket. Vi har ingalunda övervunnit svårigheterna, och jag tycker att det fortfarande gäller att rädda befintliga fiskeföretag — med andra ord att försöka få så många som möjligt av de nuvarande båtarna som ingår i flottan på rätt köl.

Det kan ju inte gärna leda till avundsjuka bland de andra fiskarna, men det måste ju ändå leda till stora bekymmer och ökad konkurrens. Därför tror jag inte att jag vill ställa mig bakom ett sådant förslag, utan jag tror att vi än så länge måste ägna all vår kraft åt att rädda så många som möjligt av de nuvarande båtarna i fiskeflottan, och för norra Bohuslän får vi försöka finna andra åtgärder än denna.
Herr talman! Jag sätter givetvis stort värde på att jordbruksministern säger att det gäller att rädda dem som fortfarande är i en besvärlig situation, och jag är glad för att man verkligen visar att man vill det. Det går emellertid inte att blunda för att det kan finnas personer som sålde sina båtar och skyndade sig från fisket när det var som sämst men som i en valsituation kan önska återgå. Nu har det ju dess bättre för många skett en stabilisering inom fisket, även om det inte är bra — det är riktigt som jordbruksministern säger att vi har kvar en hel del besvärliga fall ännu — men som helhet betraktat har det ju blivit något bättre, och vi hoppas att den stabiliseringen skall fortsätta framöver. Det sista som jordbruksministern sade, att vi kanske måste söka finna andra vägar för att hjälpa norra Bohuslän, tar jag som ett positivt svar som innebär att man inte lämnar norra Bohuslän åt sitt öde utan verkligen anstränger sig för att hjälpa till, om situationen verkligen blir så akut som vi ibland kan befara.

Herr talman! Herr Wijkman har frågat dels på vilket sätt arbetet inom den svenska regeringen fortskrider för att förverkliga ett nära samarbete mellan Östersjöstaterna om åtgärder mot Östersjöns förorening, dels om jag anser att konventionen mellan USA och Canada för att minska föroreningarna i De stora sjöarna utgör en lämplig förebild för ett sådant framtida samarbete. För att komma till rätta med Östersjöns förorening krävs ett samarbete mellan samtliga Östersjöstater. Av kända politiska skäl har det internationella samarbetet beträffande Östersjön hittills måst bedrivas främst på myndighetsnivå. Samarbetet har framför allt bestått i informationsutbyte på det tekniskt-vetenskapliga området. Dessutom pågår en samordning av forskningsinsatserna. Regeringen gav 1968 naturvårdsverket i uppdrag att dels inventera och samordna pågående forskningsoch undersökningsverksamhet i Östersjön, dels — i samarbete med vissa berörda myndigheter och institutioner - initiera ytterligare forskningsoch undersökningsverksamhet. I december 1971 lämnade verket sin första rapport. Av denna framgår bl.a. att Sverige svarar för en omfattande forskningsverksamhet. Ett avtal om forskningssamarbete har träffats mellan Sovjetunionen och Sverige. Ett svensk-ryskt symposium om Östersjöns föroreningsproblem har hållits i Sverige under 1971. Ett andra symposium, till vilket samtliga Östersjöländer inbjuds, skall hållas i Sovjetunionen nästa år. Sverige har tagit initiativ till en ny konferens under 1973 som syftar till samordning av undersökningsmetodik och till vilken samtliga Östersjöländer inbjuds. Ett avtal på myndighetsnivå mellan Finland och Sverige om forskningssamverkan beträffande föroreningsförhållandena i Bottenviken och Bottenhavet kommer att undertecknas inom den närmaste tiden. Denna samverkan syftar till att utarbeta ett underlag för framtida överenskommelser om havsområdenas skydd mot föroreningar. mellan Danmark och Sverige har påbörjats. Informellt forskningssamarbete inom olika organisationer pågår. Orsakerna till Östersjöns förorening är fortfarande oklara och föremål för skilda uppfattningar i de olika strandstaterna. En enhetlig uppfattning är nödvändig innan överenskommelser kan träffas. En fortsatt forskningssamverkan är därför önskvärd och nödvändig. Förhållandena i Östersjön är så speciella att konventionen mellan USA och Canada om De stora sjöarna inte utan vidare kan användas som förebild för ett Östersjöavtal. Vissa delar av konventionen kan självfallet — som också herr Wijkman påpekat — vara tillämpliga. Vår strävan måste vara att mot bakgrund av forskningsresultat nå lämpliga överenskom melser för att förbättra Östersjöns vattenkvalité och därmed dess biologiska tillstånd.

Herr talman! Först vill jag tacka statsrådet Bengtsson för svaret på min interpellation. Jag skall försöka fatta mig ganska kort, dels därför att timmen börjar bli sen, dels för att statsrådet ju ändå tidigare här har talat ganska mycket om vatten. Frågan om Östersjöns framtid är ytterst väsentlig, och därför är jag tacksam för att statsrådet i sitt svar ger uttryck för en uppfattning som såvitt jag förstår innebär att forskningen i Östersjön verkligen bör prioriteras. Östersjöns framtid gäller inte främst frågan om att alla de som bor runt Östersjön skall ha tillgång till angenäma stränder och rent badvatten. Ytterst rör frågan sjöns totala existens. Skall vi som bor runt sjön i framtiden kunna bibehålla livet i Östersjön? Skall vi kunna bevara det bräckta vatten som är så unikt i världen? Skall vi i framtiden kunna ta upp rimliga fiskefångster ur detta hav? Alla dessa frågor har accentuerats de senaste åren. Rapporterna om syrehalten i Östersjön är alarmerande, likaså rapporterna om olika närsalters koncentration. Vidare utgör utsläppen av kvicksilver, DDT och PCB stora problem därigenom att dessa ämnen för lång tid — kanske för evinnerlig tid — kommer att finnas kvar i Östersjön, även om vi lyckas samla staterna runt Östersjön till förbud mot dylika utsläpp. Frågan om Östersjöns framtid är inte ett svenskt problem. Det rör i första hand alla stater runt Östersjön, och det är därför oundgängligen nödvändigt med överenskommelser staterna emellan för att nå effekt. I Sverige har vi redan förbud mot vissa utsläpp och en mycket restriktiv hållning mot andra föroreningar. Detta är utmärkt. Så länge vi inte vet mera, dvs. så länge forskningen inte har klarlagt sambanden mellan föroreningsgrad och livet i Östersjön, måste vi inta en restriktiv hållning. Det beklagliga är bara att inte samma inställning färgat tänkandet i övriga Östersjöstater. Vi vet i dag att intresse finns i länderna runt Östersjön att komma överens i dessa frågor. Sverige och Finland har inlett forskningssamarbete, och detsamma gäller Sverige och Sovjet. Polackerna har, enligt vad jag kunnat se i tidningsuppgifter, senast i oktober presenterat utkast till en konvention i dessa frågor, och man får förmoda att där finns normer för utsläpp, liksom förslag till kontrollorgan m.m. Jag har i min interpellation pekat på det arbete som har åstadkommits mellan USA och Canada för att stoppa föroreningarna i The Great Lakes. Där har man i våras undertecknat en konvention med målsättningen att inom en femårsperiod ha gjort sjöarna badbara igen, liksom att det åter skall gå att fiska där. Konventionen innehåller bestämda normer emot utsläpp, och man har satt upp ett kontrollorgan, som också skall ha möjlighet att under arbetets gång komma med förslag till utvidgade åtgärder där så behövs. Bakom konventionen ligger ett mångsidigt och omfattande forskningsarbete. Det är naturligtvis riktigt som herr statsrådet säger i sitt svar att denna konvention är speciell i vissa avseenden. Vi har inte exakt samma problem i Östersjön som i De stora sjöarna. Men ändå visar konventionen att det varit möjligt att över nationsgränserna — och med deltagande av delstater och regionala organ — komma till en lösning av miljöproblem av det här slaget. Exemplet bör — och det tror jag också statsrådet menar — glädja oss och åtminstone som en principlösning kunna tjäna som förebild. Herr statsrådet säger i sitt svar att vad som framför allt behövs är forskning. Jag vill instämma i detta. Inte minst på det bakteriologiska området finns mycket att göra. Jag frågar mig emellertid, om vi i samarbetet med övriga Östersjöstater är begränsade till forskning på kort sikt. Borde inte redan de undersökningar som har gjorts kunna leda fram till separata överenskommelser om förbud mot utsläpp redan i dag? Och dessutom: Det faktum att vi inte har forskat färdigt borde egentligen innebära att staterna runt Östersjön vore ytterligt restriktiva i sina utsläpp till dess vi får resultat som visar vad Östersjön tål. Sverige har där i flera fall, som jag nämnde, infört förbud eller restriktioner. Borde vi inte redan i dag, herr statsråd, söka förmå övriga stater till motsvarande ordning? Det är bra med samverkan på forskningsområdet. Men vi måste få konkreta åtgärder också. Jag är medveten om problemet med DDR och dess status, men enligt vad jag förstår kan den frågan ganska snart få sin lösning, och då borde ju möjligheterna att nå konkreta åtgärder vara mycket stora. På sikt måste, som statsrådet säger, forskningen naturligtvis byggas ut och samordnas. Det gäller inte bara den biologisk-vetenskapliga forskningen utan även den ekonomisk-sociologiska. Här som på alla andra äller det att få fram en totalkalkyl över miljökostnaderna. områden Detta kräver helt uppenbart ökade anslag till forskningen, och det får då avslutningsvis bli min förhoppning att majoriteten här i riksdagen skall vara inne på samma linje. Varje dag som går försämras miljön i Östersjön. Vi måste alla, oavsett partifärg, försöka samlas kring resoluta åtgärder mot vidare föroreningar.

Herr talman! Först kanske jag får ställa mig något undrande över att vi för den här interpellationsdebatten i dag, eftersom vi i morgon under kammarplenum skall diskutera jordbruksutskottets betänkande i frågan. Herr talman! Jag har begärt ordet med tanke på två meningar i jordbruksministerns svar, nämligen: ”Överläggningar om begränsning av föroreningsutsläppen i Öresund mellan Danmark och Sverige har påbörjats” och ”Orsakerna till Östersjöns förorening är fortfarande oklara och föremål för skilda uppfattningar i de olika strandstaterna.” Låt mig börja med att säga att det verkligen har hänt åtskilligt sedan 1968. Jag tror att alldeles speciellt vi som är bosatta nere i södra Sverige är glada över att så är fallet. Men vi har fortfarande den uppfattningen — och den tror jag att jordbruksministern delar, även om han är fin nog att inte säga det i ett svar — att Danmark på detta område har varit och är en betydligt större syndare än vad Sverige är. Den 12 september i år hade Öresundsrådet ett möte i Malmö, varvid den danske trafikministern Jens Kampmann tog upp de här frågorna. I samband med de två meningar jag nyss läste upp ur jordbruksministerns svar skulle jag vilja understryka hur oerhört svårt det måste vara för vårt land — och även för jordbruksminister Ingemund Bengtsson — att komma till rätta med de föroreningsproblem som finns på den danska sidan Jordbruksministern säger i sitt svar att orsakerna till Östersjöns förorening fortfarande är oklara och föremål för skilda uppfattningar i de olika strandstaterna. Ja, så är verkligen fallet. Vi har i Sverige ett reglerat utsläpp, men kommunikationsminister Jens Kampmann nöjer sig med att uttrycka sin glädje över att på den danska sidan landsväsenskommissionen inte har velat godtaga Gentoftes projekt till utsläpp utan rening. Jag vill nämna detta som ett exempel. Gentofte är en av de stora nordliga kommunerna i förhållande till Köpenhamn och en av de rikaste kommunerna i Danmark. Vi kan väl i dag knappast drömma om att en svensk kommun med utsläpp i Östersjön skulle vilja anhålla om att få göra ett sådant utsläpp orenat. Men i Danmark uttrycker man sin glädje över att detta inte beviljades. I Danmark säger man sig ha fått fram en linje som pekar i riktning mot den målsättning som Öresundsvattenkommittén har uppställt. Jens Kampmann s er sig tro att det är en riktning som de flesta kommuner kommer att inrätta sig under Som svensk blir man något darrig i knäna när man tänker på att de danska utsläppen fortfarande sker i den grad som här framkommer och att det till stor del är vi i Sverige som får ta emot de negativa konsekvenserna därav. Låt mig bara säga att vi trots allt skall vara tacksamma över att ström förhållandena i Kattegatt och inom Öresund är sådana som de är, varigenom vi fortfarande kan hålla vårt badvatten i hyggligt tillstånd Sedan berättade emellertid Jens Kampamm om att han haft ett möte med sin svenska kollega jordbruksminister Bengtsson om reningsproblemen i Öresund. Detta skedde i april månad. Som en konsekvens av detta möte har jag, sade han, låtit företa rundfrågningar i samtliga danska Öresundskommuner om vilka reningsåtgärder dessa planlagt för de kommande åren. Här är det tydligen inte fråga om någon lagstiftning, men man går i alla fall tack vare att jordbruksminister Bengtsson framfört detta förslag — vilket gläder mig — ut och frågar kommunerna om hur de tänkt sig planlägga sin rening under de kommande åren. Herr Kampmann säger att svaren håller på att komma in till miljöstyrelsen, som är en parallell till statens naturvårdsverk i Sverige. När man bearbetat dessa upplysningar, skall man uppta förhandlingar mellan Danmark och Sverige för att förbereda ett regeringsavtal mellan de båda länderna i syfte att åstadkomma en grund för en mer effektiv insats för att förhindra Öresunds förorening. Jens Kampmann är mycket glad över att jordbruksminister Bengtsson visat välvilja i detta fall, och han hoppas att förhandlingar skall komma till stånd inom en månad. Denna månad bör, eftersom dessa handlingar är daterade den 12 september, ha passerat, och jag skulle därför gärna vilja höra om jordbruksminister Bengtsson kunde berätta något om vad resultatet av dessa förhandlingar blev. Jag vill framhålla att detta på intet sätt utgör någon kritik mot jordbruksministern, utan tvärtom ömkar jag något den tunga börda som är lagd på hans axlar att också försöka klara det danska föroreningsproblemet, vilket med den lagstiftning som där finns måste vara en betydligt svårare uppgift — för att inte nämna att nationaliteten också är en annan. Jag vill alltså gärna fråga jordbruksministern om de resultat som inkommit till Jens Kampmann resulterat i några mera konkreta förslag. Till sist, herr talman! Man säger att orsakerna till föroreningarna är oklara. Som det står i svaret antar jag att jordbruksministern där velat föregripa en för hård kritik, eftersom man naturligtvis på ett sådant område som detta, där så oerhört mycket forskning behöver komma till stånd, inte specifikt kan peka på en eller annan grundorsak till vissa typer av föroreningar. Kvar står att vi har en fluktuerande svavelvätehalt i Östersjön. År 1968 var ett dåligt år, 1970 och 1971 har varit hyggliga år, och vi gör så pass noggranna undersökningar som vi har möjlighet till för att klara denna sak. Jag skulle då till sist vilja fråga: Vad är det som skiljer de andra ländernas uppfattning från den svenska uppfattningen beträffande orsakerna? Är det helt enkelt så att man där inte vill sätta ett klart samband mellan utsläpp och förorening i Östersjön?

Herr talman! I likhet med fru Sundberg vill jag uttrycka min förvåning över att vi får denna debatt i dag när vi i morgon skall behandla ett flertal motioner om Östersjön. Därför skall jag fatta mig mycket kort. Herr jordbruksministern — eller möjligen något annat statsråd — fick i somras havsresursutredningens betänkande. Ett kapitel berörde forskningen inom oceanografin, och på en del andra områden som har med hav att göra, bl a. behandlade man mycket noga den forskning som sker i Östersjön. Det var en utomordentligt värdefull samlad redogörelse för problemen som här lämnades. Det visar sig bl.a. att den forskning som pågår rörande Östersjöns problem i dag i stort sett icke är samordnad mellan alla länder runt Östersjön. Det finns bara ett par informella grupper som består av fristående forskare från alla länder som har kust runt Östersjön. I morgon behandlar vi en folkpartimotion, där det framhålls att denna forskning behöver samordnas så att alla länder kommer med. Östersjön är inget i och för sig särskilt stort hav, men problemen är många och stora, och alla strandstater bör sätta in resurser för att gemensamt lösa dessa problem. Det har hittills av kända skäl varit omöjligt. Vad som har hänt de senaste dagarna — valet i Västtyskland, den deklaration som den svenske utrikesministern har lämnat, det uttalande som gjordes från Finlands regering i söndags kl. 18 och ett uttalande från den danska regeringen — gör att vi nu kan hoppas att det finns betydligt större möjligheter att lösa dessa problem än tidigare. Jag skulle vilja uttrycka den förhoppningen att Sverige, som är det land som har mest strand runt Östersjön, tar initiativ till att samordna den forskning som skall äga rum i Östersjön.
Herr talman! Jag valde att besvara interpellationen så fort jag kunde; jag tycker det är en bra princip. Jag vet inte om man skall besvara interpellationer då det föreligger ett utskottsbetänkande i samma ärende. Jag tror att det skulle förrycka riksdagsarbetet, eftersom det alltid finns något samband mellan en interpellation och ett utskottsärende. Jag har varit i riksdagen några år så jag vet hur reaktionen blir om man på en arbetstyngd plenidag skall svara på en massa interpellationer. Därför förstår jag inte riktigt fru Sundbergs förundran. Jag tycker inte det finns anledning att vara ledsen för att ett statsråd snabbt svarar på en interpellation. Jag skall gärna försöka besvara de frågor som fru Sundberg här ställde. När det gäller bedömningen av situationen i Östersjön är det riktigt att meningarna är delade. Från svensk sida hävdar vi att situationen i Östersjön har försämrats på grund av föroreningarna. Men danska och finska forskare säger att det är helt andra orsaker som ligger bakom. De menar bl.a. att det är naturliga förändringar som äger rum och som innebär att salthalten ökar i Östersjön. Bland dessa forskare råder alltså delade meningar. Det är klart att jag anser den svenska ståndpunkten vara riktig. Vi har ju också handlat därefter. Allt vårt praktiska handlande går ut på att förhindra förorening av Östersjön. Det gäller nu för oss att övertyga forskarna i de andra Östersjöstaterna om riktigheten av detta. När der sedan gäller överläggningarna med våra danska vänner så kommer vi i konseljen nu på fredag att utse den delegation som skall sköta förhandlingarna för Sveriges vidkommande. Vi har haft besök av våra danska kolleger, som nu gör likadant; det måste ju finnas en förhandlingsgrupp för de här frågorna. Jag hoppas att den mycket snart skall komma i gång med arbetet. På den svenska sidan ligger vi bra till, men jag tror att min danska kollega behöver litet hjälp från oss för att kunna utöva påtryckningar på kommunerna, som skall vidta åtgärderna. Ur den synpunkten var det ett bra anförande som fru Sundberg höll. Det kommer säkert till danskarnas kännedom, så jag behöver kanske inte ytterligare understryka synpunkterna med hänsyn till mina relationer till min kollega. Vad beträffar herr Wijkmans anförande delar jag helt hans uppfattning att det numera har bedrivits forskning så pass länge att man skulle kunna få till stånd separata överenskommelser. Jag tror att vi kan vara rätt optimistiska beträffande Östersjön trots att det har släppts ut förfärligt mycket föroreningar i detta vatten. För det står väl ändå klart för alla strandstater vad som håller på att ske. Man måste ha ett gemensamt intresse — och det vet jag att man har — i Polen, Tyskland, Sovjetunionen och Finland att åstadkomma förbättringar av Östersjön. Det är vårt gemensamma hav, där vi hämtar en stor del av den näring vi behöver. Ett omfattande fiske bedrivs ju av de här staterna i Östersjön. Hittills har det tyvärr inte varit möjligt — och det vet herr Wijkman lika väl som jag — att komma längre än att vetenskapsmän och forskare har samarbetat i alla sju staterna. Likaså har samarbete bedrivits på ämbetsmannanivå. Vårt naturvårdsverk har kunnat umgås och förhandla med alla de sex övriga staterna, även med DDR. Nu lär de politiska hindren av allt att döma snart vara undanröjda, och den internationella situationen håller på att förändras. Det innebär ju att vi inom kort kan närma oss Östersjöns miljöproblem även på regeringsnivå. Det har ju också redan ägt rum en ganska intensiv forskning, som givit en rad konkreta resultat. Och överläggningarna mellan ämbetsmännen har ändå haft till syfte att man så småningom skulle kunna träffa regeringsöverenskommelser. Vi har således både det arbetet som forskarna har bedrivit och samarbetet mellan administratörer att bygga på.

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten. Jag vill tacka för de förtydliganden som statsrådet nu har gjort. De inger mer optimism än svaret om att separata överenskommelser skall bli möjliga inom kort. Om vi nu kan knäcka den politiska frågan om DDR:s status så lär vi väl ganska snart kunna få till stånd ett arbete på en konvention Jag har erfarit att professor Mortimer, chefen för The Great Lakes Convention, besökt vårt land och, som jag hoppas, redogjort för en del detaljer i det arbetet. Jag vill återigen tacka för den positiva anda i vilken vi här har diskuterat denna fråga.

Herr talman! Vårt valsystem är ännu behäftat med minst en betydande jaren har små möjligheter att göra ett personval, dvs. att på valdagen välja mellan kandidater inom ett parti. Vi upplever svaghet vä att behovet av kontakter mellan väljarna och de valda är starkt, men svårt att tillgodose. Riksdagsarbetet och även annat politiskt förtroendemannaarbete har blivit alltmer tidskrävande, i valkampanjerna dominerar massmedias intresse för några få ledande politiker. Människorna uppfattar avståndet till beslutsfattarna som så stort att misstro lätt uppstår. I det läget måste olika åtgärder vidtas för att öka jarnas intresse för politiken och deras kännedom om politikerna. Ökade möjligheter till personval har då avgörande betydelse. Det här syftet kan man främja på olika sätt. Ett sätt är att som utskottsmajoriteten sätta sig med armarna i kors och vänta på förslag som kanske inte kommer. Det är ett dåligt sätt, i synnerhet som grundlagberedningens funderingar kring personval, som man hoppas skall utvecklas i en kommande proposition, är knapphändiga i vad avser konkreta förslag. Ett annat, mindre dåligt sätt, är att som reservanterna i grundlagberedningen låsa sig vid en metod för personval och föreslå att den införs. Det bästa sättet är enligt folkpartiets uppfattning att nu snabbt gå vidare med en sär: ild utredning om metoder för personval, en utredning där man studerar olika alternativ, lägger fram ett grundmaterial för öppen debatt och därefter inom utredningen tar ställning till det förslag man vill förorda. Vi får inte spilla ytterligare tid genom att nu vänta på en proposition. Något konkret förslag i anslutning till författningspropositionen i vår är inte att emotse. Utskottsmajoritetens linje är alltså att förhala en Onsdagen den utredning i ytterligare minst ett halvt år. 22 november 1972 Nu finns det ju andra metoder än förhalning för att försvåra — — — — Ökat inslag av per personvalsinslaget i vårt nuvarande valsystem, för att försvåra personss sonval i valsystemet kännedomen, försvåra för väljarna att verkligen veta vem de röstar in i olika beslutsförsamlingar. En metod som vissa socialdemokrater tycks känna starkt för är att slopa kandidaternas namn på valsedeln. I stället vill man ersätta dem med ett nummer — som i så många andra sammanhang i dataåldern. Det är säkert en metod som gillas av byråkraterna men som människorna känner skräck inför. Det kan, herr talman, finnas två skäl att se tillbaka på förra årets riksdagsdebatt om personval. Det ena skälet är att vi då kan korta av dagens debatt. Argumenten är ju desamma, de har bara växt i styrka genom att tiden gått och genom att grundlagberedningen inte har kommit med några konkreta förslag till metoder för personval. Det andra skälet är att herr Johansson i Trollhättan som utskottstalesman då sade: ”Innan man överväger om en ny utredning skall komma till stånd bör man avvakta grundlagberedningens förslag.” Det har nu kommit, och grundlagberedningen föreslår att en ny utredning skall göras om just personval, precis som vi reservanter föreslår. Varför har socialdemokraterna bytt fot sedan förra året? Vet man möjligen vad nästa års proposition kommer att innehålla? Herr talman! Jag tar det säkra före det osäkra och yrkar bifall till reservationen av herrar Ahlmark och Molin som är fogad till konstitutionsutskottets betänkande nr 44.

Herr talman! Jag vill bara erinra om den reservation i grundlagberedningens betänkande som är författad av centerpartiets representant jämte den moderate representanten och som går ut på personval tämligen direkt. Det system som där föreslås kräver inte någon vidare utredning, det kan på departemental väg bringas i verkställighet och kräver på sin höjd en remiss av en departementspromemoria. Vi tror att det systemet snabbast leder till målet att möjliggöra för den enskilde väljaren att orientera sig i snårskogen av namn och listor. Vi tror också att det systemet inte skulle inge väljaren den känsla av maktlöshet, som naturligtvis måste drabba honom inför långa listor som föreläggs honom på valdagen och som han vet att han praktiskt taget inte kan göra någonting åt. I den mån han binder sig för en lista binder han sig också för samtliga namn på listan, och därmed är hans aktivitet avslutad. Vi menar att det borde finnas tillfällen för väljaren att alldeles särskilt markera vilka han önskar i riksdagen, kanske efter samma system som nu används i Finland och som knappast har befunnits innebära några större olägenheter; i varje fall är finnarna inte benägna att ändra på sitt system. Herr talman! Jag har bara velat erinra om detta, och jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Till herr Norrby i Åkersberga vill jag bara säga, när han påstår att det skulle finnas sympatier inom socialdemokratin för att slopa kandidaternas namn i samband med val, att jag inte hittat något sådant i den proposition om vallagen som regeringen lagt fram. Jag har heller inte hittat någon sådan uppgift i det betänkande som i dag föreligger till behandling. Därför kanske det vore onödigt av herr Norrby att sprida sådana här uppfattningar om det socialdemokratiska partiets inställning. Jag vet att det bland konstitutionsutskottets ledamöter finns olika uppfattningar i personvalsfrågan. Det kan man, som ju också herr Hernelius nyligen nämnde, läsa sig till i grundlagberedningens betänkande, där det finns uttalanden från både majoritetsoch minoritetssidan. Om vi här vill göra en redovisning över hela fältet, skulle vi få en lång, rätt intressant och framför allt kontroversiell debatt i personvalsfrågan. Det är inte så enkelt som herr Hernelius anser, att det bara är att införa det system som han förordar. Det finns olika synpunkter på den frågan. Men väsentligt är ju att betänkandet från konstitutionsutskottet i dag präglas av en stor enighet. Tre av fyra i konstitutionsutskottet representerade partier har kommit fram till att de motioner som behandlas i betänkandet, den ena av herr Ahlmark m.fl. och den andra av herr Sjöholm, inte i dag bör föranleda någon åtgärd från riksdagens sida. Grundlagberedningens betänkande har just remissbehandlats. Riksdagen får till våren en proposition om en övergripande författningsreform. Det är ingen vilja hos konstitutionsutskottets majoritet att förhala den reformen, när vi intagit vår position.

Herr talman! Herr Svensson i Eskilstuna säger att det inte finns några socialdemokrater, honom veterligt, som har förordat att man skulle slopa kandidatnamnen på valsedlarna. Det är tillfredsställande att herr Svensson som talesman för den socialdemokratiska gruppen i konstitutionsutskottet tar avstånd från sådana tankar. Det gör nämligen inte socialdemokrater i Stockholms kommunstyrelse, i valnämnden i Stockholm och i länsstyrelsen i Stockholms län. Jag använde uttrycket ”vissa socialdemokrater”, eftersom det här inte föreligger enighet ens på den socialdemokratiska sidan. Men det är helt klart att länsstyrelsen i Stockholms län i sitt remissyttrande över valtekniska utredningens betänkande säger att förslaget om namnlösa typbetecknade valsedlar bör tas upp till allvarligt På den här punkten är det alltså helt klart att socialdemokrater har förordat den metoden. Det är då, som sagt, tillfredsställande att höra herr Svensson i Eskilstuna ta avstånd från detta. Det vore ju ett sätt att begränsa väljarnas kännedom om de personer de röstar på. Sedan har jag, herr talman, svårt att förstå att man genom att förhala en utredning om personval ytterligare ett halvår kan påskynda frågans lösning, eftersom grundlagberedningen har givit en bred bakgrundsbelysning och själv förordat en sådan utredning. Frågan är så viktig att den bör tas upp skyndsamt, och det är alltså vad utskottsreservanterna nu förordar. Jag yrkar än en gång bifall till reservationen i utskottets betänkande.
Herr talman! Om herr Norrby i Åkersberga vill roa sig med att föra diskussion med sig själv så att säga, genom att först referera vissa yttranden och sedan polemisera mot dem, kan han göra på det sättet om det honom lyster, men det väsentliga är väl de dokument som ligger på riksdagens bord. Där finns inte några förslag om att man inte skulle ha personnamn på kandidatlistorna. Vidare vill jag understryka att utskottsmajoritetens önskan i den här frågan inte är att förhala en lösning, utan vi vill få en lösning som är så tillfredsställande som möjligt utifrån den princip som grundlagsreformen bygger på — att skapa ett så effektivt arbetande parlamentariskt system som möjligt. Om man läser herr Sjöholms och herr Ahlmarks motioner finner man hur olika utgångspunkterna är. Herr Sjöholm vill minska partiernas makt. Han vill ge möjligheter till val mellan olika kandidater från skilda partier i riksdagsmannavalet. Herr Ahlmark utgår från att man skall kunna välja mellan olika kandidater inom ett parti. Det är mycket vaga utgångspunkter för en utredning. Nu säger herr Norrby i sitt andra anförande att det är ett mycket gott material som grundlagberedningen har lagt fram. Det talar ytterligare för att man bör pröva materialet i samband med författningsreformen i övrigt!
Herr talman! Det som herr Svensson i Eskilstuna nu säger är, indirekt, att det hade varit av stort värde om man vid behandlingen av grundlagsreformen nästa år hade haft konkreta alternativa metoder för personval som bakgrund för ett ställningstagande. Det hade man haft om vår reservation i den här frågan blivit bifallen förra året. Ännu finns det någon tid för att arbeta om man följer reservationen och ser till att vi inför nästa års viktiga ställningstagande har ett breddat underlag på det sätt som grundlagberedningen förutsätter att man skall ha innan man gör ett ställningstagande i den här frågan.
Onsdagen den Herr talman! Den prövning av brivillagbbredningdna betänkande som 22 november 1972 herr Svensson i Eskilstuna talade om pågår som bäst juntitiedoparthyven tet, och jag vill inskränka mig till att nu uttala den förhoppningen att Valkretsindelningen man därvid måtte ta ett steg i riktning mot personval — helst också med till riksdagen användning av det system som reservanterna har föreslagit.

Herr talman! Vi hade för nästan exakt ett år sedan här i kammaren ett animerat internt skånskt meningsutbyte om valkretsindelningen. Det gällde den gången enbart valkretsindelningen i Malmöhus län. Motionärer från Skåne hade krävt beslut om ändrad valkretsindelning i Malmöhus län redan inför 1973 års val. Motionärerna menade att valkretsindelningen där hade varit egendomlig ända sedan den infördes 1920 och att den blivit än mera märklig genom de kommunsammanläggningar som ägt rum under senare år. I kammardebatten var det egentligen endast herr Sjöholm som hade en annan mening i sak. De socialdemokrater som yttrade sig kunde åtminstone tänka sig en reform — dock inte här och nu utan först sedan sittande utredningar värkt fram sina, som man trodde, i det här avseendet konstruktiva förslag. Folkpartisterna visade i den följande voteringen sin konstitutiva kluvenhet. Jag tillät mig den gången att förutspå att man av sittande utredningar kunde vänta sig platt intet i den här frågan. Det år som gått och vad som hänt visar, herr talman, att jag var synsk. Grundlagberedningen har avgett sitt betänkande. Det innehåller inga förslag om förändrad valkretsindelning. Utskottsmajoriteten ger i sin skrivning på s. 3 i det i dag behandlade betänkandet nr 45 falskeligen sken av att grundlagberedningen i sitt slutbetänkande skulle ha penetrerat den här frågan och att den nu efter remissbehandling skulle vara föremål för behandling i justitiedepartementet. Så är det ju inte. Det framgår för Övrigt redan av det citat ur grundlagberedningens betänkande som finns återgivet i utskottsreciten på s. 3. Detta citat slutar med meningen: ”Grundlagberedningen har inte närmare övervägt dessa frågor.” Så är det, herr talman, och följaktligen kan vi inte förvänta att det skall komma ut något mer i den här frågan genom den fortsatta behandlingen av grundlagberedningens förslag. Vi kommer om en stund att stifta en ny vallag efter ett mångårigt och mångsnårigt utredningsarbete. Valkretsindelningen regleras just i vallagen. Men i den vallag som vi nu strax skall anta stiger oss alltfort 1920 års valkretsindelning till mötes, dvs. formellt och i princip. Reellt är den valkretsindelning som vi nu snart skall konfirmera i vissa avseenden sämre än den som 1920 års vallagsfäder voterade igenom. Den gången hade man bl.a. vissa tankar och t.o.m. principer som underlag för sitt ställnings tagande. Det har vi inte nu. Vi har inte ens tryggheten att stå fast vid det som fornt varit haver. På grund av befolkningsomflyttningar och kommunsammanläggningar vilar i realiteten den formella konservatismen i den här frågan på en anarkistisk grund. Detta borde väl oroa även socialdemokrater. Så tycks dock icke vara fallet. Utskottsmajoriteten antyder i sin skrivning, i visserligen dunkla men dock optimistiska ordalag, att något i en framtid skall hända t.o.m., som det heter, ”i ett större sammanhang”. Det är till intet förbindande ordalag. Det är reservanterna i utskottet, herr talman, som verkligen vill att något skall hända. Vi utgår från det faktum att det trots mångårigt utredningsarbete på vallagstiftningens område inte finns något utarbetat förslag och från det faktum att inte heller någon utredning för närvarande sysslar med frågan. Vi anser, av skäl som anges i de motioner som ligger till grund för utskottsbetänkandet och i vår reservation, att det är angeläget med en allmän översyn av valkretsindelningen. Vi tycker att denna översyn lämpligen kan göras av en nu sittande utredning, länsberedningen, som under alla omständigheter har att ta ställning till frågor som rör den regionala indelningen. Vi vill att denna översyn skall vara klar inför 1976 års val. Att redan inför nästa års val försöka få fram äl otänkbart.

Herr talman! Herr Fiskesjö apostroferade vad jag hade sagt i debatten i fjol. Men i fjol gällde det bara läget nere i Malmöhus läns valkrets och fyrstadskretsen, och jag ansåg då att det inte fanns någon anledning att bryta ut just de valkretsarna. Dessutom tyckte jag att motiveringen då var i egendomligaste laget; bl.a. skulle det vara så svårarbetat i fyrstadskretsen att ombudsmännen hade det besvärligt. I själva verket finns det ju ingen lättare valkrets för en ombudsman än fyrstadskretsen. Det är en himmelsvid skillnad mellan den och låt oss säga ett län uppe i Norrland med 50—60 avdelningar och 50—60 mil mellan dem där det är som längst. En ombudsman i Malmö har Malmö som arbetsområde. Det var därför jag var motståndare i fjol. I år är det ju något mer hyfsat eftersom man vill se över valkretsindelningen i hela landet.

Herr talman! Det var inte bara i fjol man diskuterade valkretsindelningen; det har skett många gånger i riksdagen under de drygt 50 år som vi har haft den nuvarande ordningen. Det är glädjande att också folkpartiet i dag har slutit upp på reservanternas sida. Att detta ämne har diskuterats många gånger är naturligt eftersom valkretsindelningen är av så gammalt datum. Det har ju skett en betydande omstrukturering av befolkningskoncentrationen, och detta bör man rimligen ta hänsyn till. Somliga valkretsar är obestridligen otympliga sedan må herr Sjöholm säga vad han vill. På grund av befolkningskoncentration har somliga valkretsar fått en mängd mandat medan andra valkretsar avfolkats och endast har några få mandat kvar. En del valkretsar är otympliga även så till vida att de — av partipolitiska skäl — är besvärliga ur arbetssynpunkt. Jag kommer inte ifrån att fyrstadskretsen förvisso är en monstruös skapelse. De olika kommunerna är avsnörda, och man snör t.o.m. av Malmöhus läns valkrets i två från varandra isolerade. Det tycker jag skulle vara en aning besvärande även för herr Sjöholm. Nu säger utskottet att frågan om valkretsindelningen hänger intimt samman med frågan om personvalsmomentet och att en översyn följaktligen bör anstå tills frågan om personval är löst. Vi vet av tidigare debatt att det kommer att dröja. Det skall först ske en utredning i frågan, och sådant brukar ta tid. Jag anser för resten, herr talman, att kopplingen mellan personvalsmomentet och valkretsindelningen i mycket är en konstruktion. Det finns personvalsmodeller av flera slag som kan appliceras i de flesta valkretsar. Den enda typ som skiljer sig från de övriga är enmansvalkretsen, men dit är ju vägen lång om ens möjlig. Frågan om förnyad valkretsindelning kan inte anstå i det oändliga, den måste lösas. Så hänvisar utskottet oförsiktigt nog till grundlagberedningens betänkande som remissbehandlats och handläggs i justitiedepartementet, såsom herr Fiskesjö också anförde. Det är litet oförsiktigt, för man frågar sig omedelbart: Vad har då grundlagberedningen kommit fram till? Var och en kan läsa att beredningen anför tolvprocentsgränsen men inte med anledning av den finner skäl nog för en översyn av valkretsindelningen. Kommmunindelningsreformen kan möjligen, säger man, ”i särskilda fall” motivera en översyn. Men så slutar man med sitt grandiosa: ”Grundlagberedningen har inte närmare övervägt dessa frågor.” Ett sådant uttalande från grundlagberedningen är sannerligen inte mycket att remissbehandla och inte heller mycket för utskottet att krypa bakom. Majoriteten i grundlagberedningen har inte gett kött på benen. Justitieministern har strängt taget inte heller fått några ben att gnaga på. Det är verkligen fromma önskningar som utskottet anför på slutet, då man lägger en viss dimridå över frågan och säger att riksdagen inom en nära framtid kommer att i ett större sammanhang få ta ställning till frågor som berör valkretsindelningen. Det verkar som om man var ute för att förvilla en och annan till den tron att vi rätt snart får en förnyad valkretsindelning. Men så ju ingalunda fallet, herr talman, och därför vill jag också tillstyrka att länsberedningen får i uppdrag att utreda frågan om valkretsindelningen och yrkar bifall till reservationen av herr Hernelius m.fl.

Herr talman! Det är faktiskt så att den ena av de motioner som har föranlett detta betänkande, motionen 786, huvudsakligen uppehåller sig vid valkretsindelningen i Malmöhus län. Motionen har kommit till därför att vi tre folkpartiriksdagsmän som undertecknat den menar att det är speciellt angeläget att en översyn görs i Malmöhus län. Vi har alltså velat Onsdagen den 22 november 1972 Detta är således vår uppfattning.

Herr Fiskesjö talade om folkpartiets konstitutiva kluvenhet och menade att ett bevis härför var att det fördes fram olika uppfattningar inom folkpartiet förra året i denna fråga. Jag vill bara säga att här gäller det ju inte något ideologiskt ställningstagande — det är en rent praktisk fråga som man kan ha olika uppfattningar om. Men vi är medvetna om att det har förekommit förändringar i valkretsindelningarna, och det är detta som framför allt framhålls i den andra motionen, alltså motionen 69. Vi delar helt den uppfattning som förs fram i motionen, nämligen att valkretsindelningen över hela landet behöver ses över, och vi förutsätter att så skall kunna ske i god tid före valet 1976. Men om detta inte kan ske borde det, menar vi, göras en Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som fogats till betänkandet.

Herr talman! Jag noterade med glädje att herr Sjöholm tydligen har omvänt sig och nu har kommit på samma linje som vi, som önskar en förändring i valkretsindelningen. Till herr Sten Andersson i Stockholm vill jag sedan säga att jag antar att han som god socialdemokrat röstade på majoritetens förslag förra året. Det innebär i så fall att han röstade på bl.a. följande: ”Utskottet finner att grundlagberedningens slutliga ställningstagande i denna del bör avvaktas, innan en ändrad valkretsindelning aktualiseras. Om en översyn av valkretsindelningen därefter framstår som påkallad, bör den enligt utskottets mening omfatta samtliga valkretsar och ej endast Malmöhus län.” Nu har grundlagberedningen avlämnat sitt förslag. Det behöver alltså inte längre avvaktas. Och det förslag som nu föreligger från vår sida är en begäran om en generell översyn. Om herr Sten Andersson skulle vara konsekvent i sitt röstande, så borde han således i dag rösta på reservationen.
Herr talman! Herr Sten Andersson avgav ett försiktigt löfte, då han sade att det inte kan uteslutas att departementschefen redan nästa vår lägger fram en proposition i vilken sådana frågor behandlas som har med personvalsmomentet att göra. Men som jag försökte påpeka är det inte den frågan det här gäller; kopplingen mellan personval och valkretsindelning är en konstruktion — utom i ett mycket avlägset fall, nämligen i enmansvalkrets. Herr Andersson rör sig alltjämt med dimmiga föreställningar, som inte länder till denna frågas lösning.

Herr talman! Herr Sten Andersson gör här en tolkning av vad som stod i utskottets betänkande förra gången. Jag citerade direkt ur betänkandet. Rent allmänt skulle jag vilja säga att det är bråttom med en sådan här utredning. Det får inte bli så att en ny valkretsindelning blir färdig strax före ett val. Vi har haft bekymmer med det på det kommunala planet. Valkretsindelningen måste vara klar i så god tid, att partierna kan ta hänsyn till den nya valkretsindelningen vid nomineringarna. Därför är det angeläget att utredningsarbetet kommer i gång så snabbt som möjligt.

Herr talman! I åtskilliga decennier slumrade frågan om den barocka valkretsindelningen i Malmöhus län i någon politisk gömma i form av ett accepterande. Men förr eller senare måste en förbättring komma till stånd — det kravet ställer man ju när det gäller orimliga förhållanden. Det blev herr Clarkson och jag som 1969 grävde fram frågan och krävde en förändring. Också 1971 motionerade jag, och jag kommer att göra detsamma 1973, för förr eller senare måste riksdagen inse det orimliga i de förhållanden som råder bl.a. i min egen valkrets, länsdelen av Malmöhus län, där en del av valkretsen är avskuren från resten — jag syftar då på Höganäsblocket. Denna fråga skiljer sig i fråga om behandlingen markant från andra frågor som riksdagen tar ställning till. Här finns en majoritet som inte vill röra i valkretsindelningen och en minoritet som önskar förändring. Så långt är det inte märkvärdigt. Men ingen har, vare sig i tal eller skrift, vid riksdagsbehandlingen någonsin talat för att nuvarande förhållanden är önskvärda, utom herr Sjöholm. Gång efter gång har representanter för dem som yrkar avslag stigit fram och försökt finna skäl för att inte biträda motioner där det yrkas på en förändring av valkretsindelningen i Malmöhus län. Men talat för det nuvarande förhållandet har man inte gjort. Borde inte det vara skäl nog att få till stånd en översyn av bestämmelserna? De flesta ledamöter i denna kammare tillhör inte Malmöhus län och är inte berörda av frågan, och de följer givetvis sina partikamraters ställningstaganden i utskottet. Men utskottet har under de år som frågan behandlats haft svårt att finna skäl för sitt avstyrkande. Man rullar ett klot framför sig. Men det är inget snöklot; det minskar trots allt i omfång. 1969 anförde man som motiv att valkretsindelningen för val till riksdagen kan förväntas bli föremål för övervägande innan grundlagberedningen avslutar sitt arbete, och man ansåg också då att man måste lösa problemet med Malmös inträde i landstinget, vilket inom parentes sagt inte har någon betydelse för denna fråga. 1971 hittade man ett litet mera begränsat motiv, nämligen kravet på en förstärkning av personmomentet i valet. Utskottet sade att grundlagberedningen ännu inte avslutat sina överväganden i denna fråga och fann att grundlagberedningens slutliga ställningstagande borde avvaktas.

Så har vi då i dag lyssnat till herr Sten Andersson, och nu har verkligen klotet krympt.

I utskottsbetänkandet sägs att frågan varit föremål för överväganden i grundlagberedningen — det har den onekligen varit —, att den remissbehandlats och att den för närvarande är under behandling i justitiedepartementet. Om man under denna behandling inte beaktar vad reservanterna i grundlagberedningen anfört faller utskottets motivering för yrkandet om avslag på dessa motioner. Men herr Andersson har, som sagt, enligt min uppfattning varit mycket positiv i denna fråga. Nu har vi, herr talman, krympt ned frågan om valkretsindelningen i Malmöhus län till en fråga om förstärkning av personmomentet i valet. I och för sig kan jag instämma med dem som säger att det verkligen inte är det mest relevanta i detta sammanhang, men eftersom det är det enda motiv som utskottet har för sitt avslagsyrkande är jag övertygad om att det är ett motiv som majoriteten i kammaren tyvärr kommer att anse vara realistiskt. Herr talman! Jag skall be att få yrka bifall till reservationen. I den mån denna inte skulle vinna i voteringen kommer frågan återigen att tas upp i riksdagen vid behandlingen av propositionen — det tror jag mig kunna lova.

Herr talman! Jag hade från början inte tänkt delta i denna debatt, men eftersom så gott som varenda talare har apostroferat vad jag sade i fjol får jag väl säga någonting. Jag har inte blivit omvänd, herr Fiskesjö. Jag har nu precis samma uppfattning som i fjol, nämligen att man inte bör bryta ut frågan om valkretsindelningen i Malmöhus län för en separat utredning. Det ansåg jag i fjol, och det anser jag fortfarande. Herr Werner i Malmö sade att det politiska arbetet i fyrstadskretsen skulle vara så förfärligt svårt på grund av att städerna skulle vara avsnörda. Det måste väl ändå vara någon hyfsning på debatten! För att städerna är avsnörda behöver väl inte politikerna bli avsnörda. Det är ju tillåtet att färdas mellan de olika städerna, och vi behöver ju inte heller precis hoppa över en annan valkrets. Det tar 35 minuter att färdas det längsta avståndet i denna valkrets, dvs. mellan Helsingborg och Malmö — det går motorvägar mellan städerna i valkretsen. Skulle det vara svårare att köra 4 å 6 mil i denna valkrets än att köra 50 mil i en valkrets i Norrland? Vad är det som gör det så svårt att passera en annan valkrets? Jag tycker att det här resonemanget är fullständigt förnuftsfritt. Fru Sundberg sade att jag skulle ha gjort gällande att den valkretsin Nr 121 Onsdagen den ; sz 22 november 1972 behöver brytas ut för en separat utredning — jag tycker att det fungerar Nr ganska bra. Låt oss göra en utredning för hela landet där även denna fråga Valkretsindelningen kommer med. Att förhållandena skulle vara så svåra och besvärliga som till riksdagen delning vi har därnere skulle vara önskvärd. Det har jag ändå aldrig sagt. Vad jag sagt är att förhållandena inte är så otillfredsställande att frågan det här har gjorts gällande fattar jag inte, och det är det jag velat ge uttryck för.
Herr talman! Herr Sjöholm sade precis detsamma förra året, nämligen att det fungerade mycket bra, och jag drog då slutsatsen att han ansåg att förhållandet var tillfredsställande. Jag vet inte om jag använde ordet ”Öönskvärt”, men jag kan lägga in också den betydelsen i vad herr Sjöholm sade.
Herr talman! Herr Sjöholm sade att även om bitar i fyrstadskretsen är avsnörda, så behöver inte politikerna bli avsnörda. Man frågar sig om de ändå inte på skilda sätt är litet avsnörda och har svårt att hålla reda på varandra i de olika bitarna av den här valkretsen. Jag tror att herr Sjöholm hade haft en annan inställning om han själv hade varit ombudsman och skulle försöka hålla samman fyra centra i en sådan valkrets. Jag tror att herr Sjöholm skall resonera med sin partiombudsman och eventuellt med de andra också.
Herr talman! Jag vill till herr Sjöholm äga att hans inlägg i förra årets debatt utan tvivel innebar ett positivt ställningstagande till ett bibehållande av den valkretsindelning vi nu har i Malmöhus län. Det var med denna utgångspunkt som jag menade att Sjöholm nu hade blivit omvänd. I sitt anförande från förra året, som jag nu suttit här och läst igenom, talade han inte på något ställe om en allmän utredning.
Herr talman! Det är väl inte stor idé att förlänga detta interna bråk från södra Sverige. Jag har, herr Werner, talat med ombudsmän, men det behöver man inte göra. Det är fullständigt självklart att det är lättare för en ombudsman att ha en stad såsom arbetsområde än ett län med 50 olika avdelningar vitt spridda på 50 mils avstånd. Det behöver man inte ens diskutera. Men tala gärna med en ombudsman, herr Werner, och Ni skall finna att ombudsmannen kommer att säga precis som jag.

Herr talman! Vid förra årets behandling av den nu gällande fyraprocentspärren vid riksdagsvalen pekade vi från vpk på de negativa effekter denna regel medför. Jag kan därför begränsa mitt anförande i dag. Ett parti kan samla i runt tal 200 000 väljare utan att bli representerat i riksdagen, och om flera partier kommer upp till men inte över 4 procent, blir det ett mycket stort antal väljare som blir orepresenterade. Spärrar av detta slag är diskutabla också från den synpunkten att de motverkar väljarnas röstning efter åsikt. Konstitutionsutskottet anser sig inte ha anledning att ändra sitt ställningstagande från förra året, då en liknande vpk-motion avslogs. Motionärerna har heller inte funnit anledning att ändra sitt ställningstagande Redan förra året uttalade vi farhågor för att orättvisorna från riksdagsvalen skulle komma att föras över till de kommunala valen. Dessa farhågor kvarstår, även om frågan om spärrar vid kommunala val är föremål för fortsatt prövning efter den hårda kritiken mot kommunalvalskommitténs betänkande. Utskottet erinrar i sitt avslagsyrkande om att grundlagberedningen i sitt betänkande uttalat sig mot en omprövning av förevarande spärregel. I EN 69 motion nr 71 har vi yrkat dels att riksdagen uttalar sig för en omprövning av den s.k. fyraprocentregeln vid val till riksdagen, dels att grundlagberedningen skulle få i uppdrag att framlägga förslag i enlighet härmed. Av vad jag här har anfört framgår att vi fortfarande anser det motiverat att riksdagen uttalar sig för en omprövning av fyraprocentregeln, men med hänsyn till att grundlagberedningen slutfört sitt arbete ber jag att få ändra den andra delen av yrkandet till att riksdagen hos regeringen i stället för hos grundlagberedningen begär förslag. Jag ber, herr talman, att med åberopande av innehållet i motionen få yrka att riksdagen hos Kungl. Maj:t uttalar sig för en omprövning av den s.k. fyraprocentregeln vid val till riksdagen och hemställer att förslag framlägges i enlighet härmed.

Herr talman! Det var naturligtvis förödande att man släppte den frågeställningen i ursprungsläget. Därför har vi nu en alltför hög spärr. Varje procentenhet representerar ändå 50 000 väljare. Man borde vid det här laget ändå finna det moget att diskutera vilken gräns man vill ha, om man inte är beredd att avskaffa den helt. Låt mig i sammanhanget erinra om att om denna regel i fortsättningen blir gällande vid riksdagsvalen och förs över på de kommunala valen, får den också där en negativ verkan. Utredningen om den kommunala demokratin påvisar att om en fyraprocentspärr hade tillämpats för de kommunala valen vid 1970 års val, skulle inte mindre än 306 mandat i 207 kommuner ha tillfallit annan partibildning än de för närvarande tillhör. Jag är inte övertygad om att en sådan spärr skulle gynna vare sig demokratin eller de lokala opinionerna. Den principiella ståndpunkten är att om man uttalar sig för att varje röst skall ha lika värde, kan man inte samtidigt ha ett valsystem som ställer hundratusentalet väljare utan representation i riksdagen.

Herr talman! När 1968 års riksdag beslöt om en ny författning var det på basis av en paketuppgörelse som träffats mellan de fyra största riksdagspartierna. I paketet ingick förslaget om gemensam valdag med en minskning av mandattiden till tre år. Tveksamheten till denna del av reformen var stor på många håll. Den gemensamma valdagen kunde befaras innebära att de kommunala frågorna skulle komma i bakgrunden i valrörelserna, och därför kunde detta i sin tur äventyra innehållet i den kommunala självstyrelsen. För vår del hävdade vi att denna fråga var av så stor betydelse ur demokratisk synpunkt att det var nödvändigt att analysera författningsändringen och att analysmaterialet följdes upp inte minst ur kommunaldemokratisk synpunkt. Utredningen om den kommunala demokratin har också att behandla frågan. I samband med de allmänna valen 1970 gjordes inom den statsvetenskapliga kommunalforskningsgruppen vissa undersökningar, som bl.a. berörde de kommunala frågornas roll i valrörelsen. Resultaten härav har givit ett mycket värdefullt material för bedömning just av frågan om den gemensamma valdagen. Några liknande undersökningar inför 1973 års valrörelse är inte planerade. Enligt vår mening är det angeläget att även i samband med 1973 års valrörelse göra undersökningar som kan tjäna som underlag för den fortsatta debatten om den gemensamma valdagen. Utskottet anför att det endast undantagsvis kan vara anledning för riksdagen att ta initiativ till vetenskapliga undersökningar. I denna allmänna princip kan även jag instämma. Men frågan om den kommunala självstyrelsens roll i vårt demokratiska system är enligt vår mening en så stor fråga att den verkligen kan ge anledning till ett initiativ från riksdagen. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen som är fogad till konstitutionsutskottets betänkande nr 47.

Herr talman! När det gäller prioritering av forskning är det naturligt att riksdagen koncentrerar sig till att påverka fördelningen mellan olika forskningsområden, att riksdagen drar upp de allmänna riktlinjerna, påverkar de institutionella förhållandena och över huvud de former som bör gälla för igångsättande av vetenskapliga undersökningar. Däremot har riksdagen hittills varit ytterst varsam med att beställa specificerade forskningsprojekt. Skälet till det är naturligtvis att de forskningsprojekt som bör genomföras helst skall komma fram ur en noggrann avvägning mellan många tänkbara alternativ. Det finns i och för sig mycket som skulle kunna undersökas vetenskapligt, men vi har knappa forsknings resurser inte minst på personalsidan. Jag konstaterar att i det här fallet vill man ha ett beslut utan att man har klargjort vilken annan typ av statsvetenskaplig forskning som kan få stå tillbaka. Det är naturligtvis en brist i sammanhanget. Men det är klart att om det föreligger alldeles speciella skäl, kan riksdagen ändå göra undantag från vad som bör vara huvudregeln, som också herr Boo ansåg vara riktig. I just det här fallet är det emellertid snarast så att det föreligger speciella skäl att inte besluta om projektet i Nr 121 de former som reservanterna föreslår. Motiveringen för reservanternas Onsdagen den förslag är ju att de här undersökningarna skall ingå i beslutsunderlaget för 22tiövember:1972. utvecklandet av den kommunala demokratin. Nu är det ju så att vi har en parlamentarisk utredning som ägnar sig åt frågan om den kommunala demokratin. Utredningen skall göra en samlad vallag, m.m. översyn av formerna för medborgarinflytandet över den kommunala verksamheten. Den skall överväga åtgärder ”att förbättra förutsättningarna för information till förtroendemännen och medborgarna om den kommunala verksamheten under olika skeden av beslutsprocessen”. Syftet med utredningen är över huvud taget att på så många olika sätt som möjligt söka stärka den kommunala demokratin. Det föreligger alltså möjligheter för denna utredning att ställa just de här nämnda specificerade undersökningarna mot andra undersökningar. Utredningen kan se vad det är för undersökningsmaterial som i första hand bör komma fram för att man skall få ett bra underlag för beslut om åtgärder för att stärka den kommunala demokratin. Jag ber därför att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Föreliggande förslag till ny vallag innehåller inga stora förändringar jämfört med vad som nu gäller, men vissa avsnitt kan dock vara av intresse enär de berör grundläggande principer i frågor rörande de tekniska förutsättningarna för den enskilde medborgarens valhandling. Innan jag går in på detta vill jag ändå först betona det värdefulla i att vi får en lag i vilken flera tidigare vallagar sammanförs. Detta ger en bättre överskådlighet, och därmed är det lättare att tillämpa den och lättare för de många ute på fältet att behärska lagen. Under de senaste åren har man intensivt diskuterat frågan om en eventuell övergång till maskinell valteknik. Kontentan av den diskussionen kan utan överdrift s som skulle försvåra valhandlingen för den enskilde. Särskilt starkt har tanken på valsedlar som inte upptar kandidaternas namn avvisats. Det måste också vara självklart att göra det, ty nog bör informationen till väljarna åtminstone innehålla namnen på de kandidater som de skall rösta på. Ännu besvärligare skulle det bli, om man införde ett system med automatiska valmaskiner, som finns på vissa håll ute i världen. Om det blev aktuellt med ett sådant system, skulle vi självfallet få stora bekymmer med att människorna inte förstår det tekniska. Det skulle ju bli svårare för dem att utföra valhandlingen. En sådan reformtanke måste bestämt avvisas. Skälen för att diskutera en övergång till maskinell valteknik har varit att resultaten skulle kunna föreligga tidigare än nu och att det har varit ett önskemål bl.a. från massmedia. Det kan enligt vår uppfattning inte vara ett bärande skäl för att försvåra valhandlingen för den enskilde. Det skulle säkert oc bli på det sättet att många äldre skulle känna bekymmer inför röstandet i allmänna val. Det är därför bra att en övergång till maskinell valteknik inte föreslås i den nya lagen. Då lagförslaget emellertid ger utrymme för en sådan övergång, är det angeläget att understryka att en så väsentlig ändring inte kan få komma i fråga utan riksdagens hörande. Utskottet har också enhälligt uttalat att det förutsätter att en övergång till maskinell valteknik inte kommer till stånd utan att riksdagen blivit hörd och lämnat sitt godkännande. Beträffande sammanräkningsförfarandet föreslås den ändringen att poströsterna skall sändas till lokal valnämnd för att av denna så långt tidsmässiga skäl gör det möjligt fördelas ut i valdistrikten för sammanräkning vid samma tillfälle som de direkt där avlämnade valsedlarna. Detta är en bra ändring, som också ger ett säkrare preliminärt resultat. Efter dessa mera allmänna resonemang skall jag kort kommentera några punkter i utskottets betänkande. I fråga om central valmyndighet är det för oss grundläggande att styrelsen för denna har en sådan sammansättning att det finns i den åtminstone s.k. parlamentariskt inslag. För närvarande är riksskatteverket central valmyndighet. Avgörandet har för vår del gällt antingen att få direkt inskrivet i vallagen vilken myndighet som är central valmyndighet eller att gå på en annan linje, nämligen komplettering av den centrala valmyndigheten med en nämnd som är parlamentariskt sammansatt. Vi har valt den första vägen och menar att man genom att inskriva den centrala valmyndigheten i vallagen skapar garantier för det parlamentariska inslaget i den beslutande styrelsen. Jag vill tillägga att det system med kontakter med de politiska partierna som nu har tillämpats har fungerat bra, och med det av oss ställda förslaget i det här avseendet skulle man inte rubba det praktiska samarbete som tidigare förekommit och som, får vi hoppas, skall förekomma också i fortsättningen. En annan fråga, som har diskuterats åtskilliga gånger i denna kammare, är utlandssvenskarnas rösträtt. Vi fick 1967 en förändring, som öppnar en möjlighet för dem att rösta. Möjligheten är dock mycket begränsad på det sättet att man någon gång under de senaste fem åren skall ha varit kyrkobokförd i Sverige. Från centern har vi vid åtskilliga riksdagar väckt motioner som går ut på att rösträtt skulle möjliggöras för dessa utlandssvenskar om de bara någon gång varit kyrkobokförda i landet. En sådan motion har också avlämnats från centerhåll vid denna riksdags början. Emellertid är det inte nu möjligt att överblicka konsekvenserna av de ändringar som skulle behöva göras, och därför har vi i anslutning till nu föreliggande proposition föreslagit en temporär förändring av nuvarande system i så måtto att de fem åren skulle utökas till tio år. En sådan temporär ändring innebär den betydande fördelen att de som röstade vid 1970 års val — och 1973 skulle överskrida den stipulerade gränsen — ändå får möjlighet att rösta vid 1973 års val. Vi vill dock klart understryka att vår principiella inriktning i denna fråga är densamma som tidigare, och vi vill verkligen betona det önskvärda i att valtekniska utredningen så snart som möjligt lägger fram förslag. En annan fråga av intresse är hur valsedlarna skall tillhandahållas partierna. För närvarande får partierna gratis fem valsedlar för varje röstberättigad person inom området. I propositionen föreslås en nedskärning till fyra. Utskottet har efter motion från vårt håll dock enhälligt beslutat att förorda en regel som säger att det antal valsedlar partierna skall få skall uppgå till fem gånger antalet röstberättigade.

Tidpunkten för leverans av valsedlar har också diskuterats ingående i utskottet. I propositionen har föreslagits en begränsning till 30 dagar. I utskottets förslag är detta dagantal höjt till 45. Jag vill bara understryka det värdefulla i att vi får så god tid som möjligt för planeringsarbetet ute på fältet, och jag tror det är ett viktigt steg utskottet har tagit när man har föreslagit utökning av denna tid till 45 dagar. Vi är fullt medvetna om att detta i sin tur innebär att den tidpunkt då valsedlarna skall inlämnas för tryckning måste ändras. Men den nackdelen tror jag det är riktigt att ta bara för att få denna bättre förberedelsetid inför valen. I detta sammanhang vill jag också framhålla att det borde vara angeläget att tryckningen av valsedlar sprids på ett så stort antal tryckerier som möjligt. Jag anser detta dels med utgångspunkt från erfarenheterna vid förra valet, dels därför att man på det sättet kanske områdena. Jag tror garanterar en bättre leverans av valsedlar ute i de olik också det är väsentligt ur sysselsättningssynpunkt att just trycknings arbetet sprids på så många tryckerier som möjligt. Utskottet har enats om att tiden för poströstning bör vara 24 dagar. Jag vill bara understryka det värdefulla i att vi har kunnat enas om denna eslagna 18 till 24 dagar. Det är värdefullt därför att i det rörliga samhälle som vi nu lever i är många ute på resor, och tiden för poströstning bör därför utsträckas så långt det är möjligt. Utvidgningen av möjligheterna att rösta genom valsedelsförsändelse tycker vi i centern är en riktig delreform i propositionsförslaget. Det är en fortsättning på vad som tidigare har praktiserats och i stort sett befunnits tillfredsställande. Principiellt bör självfallet starkt understrykas att alla enskilda bör ges så bra chanser som möjligt att delta i val, och detta är en väg. Vi ansluter oss således helt till den föreslagna utvidgningen. I anslutning till diskussionen om kontrollmöjligheterna kan framhållas att de självfallet skall finnas och utövas även i fortsättningen. Utskottet föreslår att besvärstiden beträffande de kommunala valen bestäms till sju dagar. Det innebär en förändring från den i propositionen föreslagna besvärstiden tre dagar. Vi anser att tre dagar är så kort tid att det kan bli svårt för människor i vissa bygder i detta land att inom den tiden på den postala vägen få fram ett klagomål till berörd instans. Utskottet har till sju dagar. En krympning av besvärstiden kan anses angelägen vid en övergång till ett system där valgenomslaget snabbare skall komma till uttryck i de valda församlingarna. Den föreliggande lagen innehåller emellertid ingen förändring i sådan riktning. För närvarande är det endast i Stockholm som valutslaget får ett omedelbart genomslag i kommunfullmäktiges sammansättning, och detta har där varit möjligt trots att besvärstiden varit tio dagar. Jag vill dock understryka vad utskottet säger om att klarare och mer preciserade regler för besvärstiden angående landstingsoch kommunval är önskvärda. Frågan om suppleanter i de kommunala församlingarna är från kommunaldemokratisk synpunkt ett mycket intressant delproblem. Vid 1970 års val hade vi för första gången möjlighet att utse suppleanter i åledes enat sig om att föreslå en utökning av besvärstiden kommunala församlingar. På grundval av erfarenheterna från utfallet av de bestämmelser som var normgivande vid 1970 års val kan vi väl säga att det inte i alla delar skulle vara lyckligt, om antalet suppleanter blivit så stort som de gällande bestämmelserna ger möjlighet till. Utredningen om den kommunala demokratin har sett över reglerna och föreslår nya sådana med ett s.k. kvotsystem. Det systemet innebär att antalet suppleanter skall vara högst 50 procent av antalet ordinarie ledamöter i varje valkrets. I förslaget är också inbyggd en minimiregel som säger att varje parti som erhållit representation dock skall ha minst en suppleant. Utredningen har inte kunnat enas om den del som berör hur kvotregeln skall tillämpas. Majoriteten i utredningen förordar att kommunerna själva skall bestämma om kvotens storlek med iakttagande av maximioch minimireglerna.

I utredningen liksom i reservationen har vi följt upp dessa tankar. Som vi bedömer det är detta ur många synpunkter en riktig linje.

Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 3 och 4 på berörda punkter och i övrigt till utskottets hemställan i betänkandet nr 49.

Herr talman! Låt mig börja med att säga att det här är en sent avlämnad proposition. Jag hade under vårriksdagen, närmare bestämt den 2 mars, en frågedebatt med statsrådet Lidbom angående tiden för avlämnande av förslag till ny vallag, där jag med hänsyn till partiernas och kommunernas behov av tidig information om valreglerna efterlyste tidpunkten för avlämnandet av propositonen. Statsrådet Lidbom sade då att om man kommer fram till att den maskinella tekniken inte skall användas i 1973 års val, skulle man kunna bedriva propositionsarbetet fort. Jag beklagar att vallagen inte har kunnat föreläggas riksdagen redan under vårriksdagen. Jag hoppas att det skall bli möjligt för riksdagen att ta ställning till valreglerna för 1976 års val i betydligt bättre tid. Särskilt utmanande blir det när önskemål om förändringar, som har framförts långt tidigare men som har fått ligga i avvaktan på vallagen, nu avvisas med hänsyn till den sena tidpunkten. Jag skall återkomma till det litet längre fram. Herr talman! Det är naturligtvis väsentligt att partierna är ense om statsskickets formalia. Oenighet på den punkten minskar människornas förtroende för politikerna. Från den synpunkten är det glädjande att en betydande enighet har kunnat uppnås om valförfarandet 1973. Överläggningar mellan partierna har lett till att både tanken på ett maskinellt valförfarande och tanken på ett nytt system vid kommunalvalen har : övergivits. Flera betydelsefulla ändringar av praktisk natur har o gjorts av utskottet i full enighet efter förslag framförda i motioner från olika håll. Med hänsyn till behovet av att ge partierna insyn i valförberedelserna på det administrativa planet är det en värdefull praxis att det förekommer överläggningar mellan partierna och den centrala valmyndigheten innan föreskrifter om valet utfärdas. Från vår sida önskar vi emellertid att denna nuvarande, informella praxis skall stadfäs vallagen, och vi föreslår därför att en särskild parlamentarisk nämnd knyts till den centrala valmyndigheten och att valmyndigheten får skyldighet att samråda med den nämnden. Konstitutionsutskottet skriver ganska positivt om behovet av samråd med partierna, men man vill inte nu bifalla motionen, eftersom man förutsätter att till central valmyndighet kommer att utses ett ämbetsverk som har en brett sammansatt lekmannastyrelse. Detta låter i och för sig tillfredsställande, men jag vill påpeka att det förvaltningsorgan som väl sannolikt kommer att bli central valmyndighet, nämligen riksskatteverket, för närvarande inte har någon bred lekmannastyrelse; bara två av de politiska partierna är företrädda i styrelsen. Därför hjälper det inte om man i lagen skriver in att riksskatteverket skall vara central valmyndighet. Jag tror inte att motsättningarna på den här punkten är särskilt stora, men jag tycker att det finns principiella skäl att stå kvar vid vår uppfattning, och jag yrkar därför bifall till reservationen 2. Utlandssvenskarnas rösträtt är, som herr Boo påpekade, en länge diskuterad fråga utan att några påtagliga resultat har kunnat uppnås. Jag hoppas att alla godtar principen att samtliga svenska medborgare skall ha rösträtt. Det kan naturligtvis finnas praktiska hinder när det gäller utlandssvenskarna, men vad vi från reservanternas sida vill på den här punkten är att ta ett steg mot underlättande för utlandssvenskarna att rösta genom att alla som vid något tillfälle under de senaste tio åren varit kyrkobokförda i Sverige skall få rösträtt 1973. Jag tycker det är en rätt enkel rättviseåtgärd, och jag har litet svårt att förstå att man kan gå emot den. År 1976 bör vi gå längre och finna former som möjliggör för samtliga utlandssvenskar att rösta. Jag yrkar med detta bifall till reservationen 3. Propositionen innehåller ett förslag om en utvidgning av ombuds ningen därhän att man skall få rösta med särskild valförsändelse också på posten. Vi godtar förslaget, men vi hade önskat att man starkare strukit under att det måste kontrolleras att de här ökade möjligheterna till ombudsröstning inte leder till missbruk.

Den punkt där jag tycker att utskottsmajoritetens uppfattning är minst övertygande, och där det kanske finns en större motsättning än på de andra punkterna, gäller det problem som behandlas i reservationen 5. Det är fråga om hur många mandat varje valkrets skall ha. Man kan grunda beräkningen av antalet mandat antingen på antalet röstberättigade eller på hela befolkningen. Om man grundar beräkningen på hela befolkningen, kan förekomsten av t.ex. barn eller utlänningar i en valkrets leda till att de röstberättigade i denna valkrets vid sammanräkningen väger tyngre än röstberättigade från andra valkretsar. Den här problematiken har uppmärksammats tidigare. Grundlagberedningen föreslog att man i samband med riksdagsvalen skulle övergå till att beräkna antalet mandat per riksdagsvalkrets med hänsyn till antalet röstberättigade, och det blev också riksdagens beslut. På s.22 i utskottets betänkande återges konstitutionsutskottets argument för att man i fråga om riksdagsval skulle gå över till att beräkna antalet mandat på de röstberättigade och inte på folkmängden. Konstitutionsutskottet hade 1968 en övertygande argumentering för att man skall göra det. Kommunalvalskommittén, som avlämnade sitt betänkande förra året, föreslog enhälligt att man i fråga om kommunalval och landstingsval skulle göra motsvarande förändring och alltså gå över till att beräkna antal mandat per krets på antalet röstberättigade. Jag bryr mig inte om att citera det här — jag bara konstaterar det. Och dessutom anförde kommunalvalskommittén att intresset av enhetliga regler mellan riksdagsval, kommunalval och landstingsval motiverade en sådan här förändring. När konstitutionsutskottet 1971 behandlade denna fråga på grundval av en motion av herr Ahlmark och mig hänvisade utskottet till detta enhälliga förslag från kommunalvalskommittén och sade att förslaget ”tillgodoser de i motionen framställda önskemålen”.

Det förefaller således vara en ganska självklar fråga. Det sensationella är emellertid att konstitutionsutskottet i år har gjort en kovändning. Jag måste erkänna att jag, när den här saken behandlades i utskottet, i det längsta trodde att det var ett förbiseende. Nu finns det ju en möjlighet att det under kammarbehandlingen i dag visar sig att det var ett förbiseende — jag vill hålla den möjligheten öppen. Men utskottets inte har dring av argumentation på den här punkten är, att eftersom Kungl. Ma; tagit ställning till kommunalvalskommitténs förslag om valsystemet skall man i detta läge inte föregripa den vidare bedömningen av kommitténs förslag. Detta, herr talman, måste ändå vara ett missförstånd, därför att vad man vill överväga av kommunalvalskom mitténs tidigare förslag är ju frågan om en spärr och någon typ av utjämningsmandat i kommunala val. Den fråga som jag har tagit upp här, nämligen reglerna för mandatberäkning, har ju inget samband med frågan om spärr eller utjämningsmandat, och den berördes inte heller vid de partiöverläggningar angående kommunalvalen som resulterade i att man nu inte har föreslagit en spärr vid de kommunala valen. Det är tvärtom på det viset att konstitutionsutskottet i sitt utlåtande 1968 just påvisar att det inte finns något sådant här samband. Utskottet säger att behovet av att räkna antalet mandat på de röstberättigade och inte på hela befolkningen ju i och för sig är större, om man inte har utjämningsmandat och spärr. Detta står också på s. 22 i det nu behandlade betänkandet — det är ett citat ur konstitutionsutskottets utlåtande nr 20 år 1968. I år tillfogar utskottet argumentet att det är för sent att nu besluta. Det är då, herr talman, en följd av att konstitutionsutskottet i två år har valt att skjuta upp motioner om ändring i den här riktningen till en tidpunkt när man anser det vara för sent. Jag utgår från att det inte har varit avsikten utan att man har råkat komma i det läget. emellertid: Vill man skapa rättvisa? Det avgörande på denna punk Vill man se till att varje röstberättigad i Sverige väger lika tungt vid fördelningen av mandaten? Vill man att samma rättvisa skall råda i kommunaloch landstingsval som nu råder vid riksdagsvalen? Eller vill man att vi i kommunalvalen skall låta vissa röstberättigade bli överrepresenterade? Herr talman! Detta kan synas vara retoriska frågor, men jag hoppas att det skall bli möjligt att i kammaren vinna gehör för bifall till reservationen 5, som jag nu yrkar bifall till.

Herr talman! Det är ganska onödigt att jag här punkt efter punkt tar upp vad mina föregångare i talarstolen nyss anfört, och jag skall därför i stort sett inskränka mig till några allmänna synpunkter. Jag konstaterar då att detta förslag till vallag på sina håll har upprört sinnena. I tidningsartiklar och i bokform har det antytts att detta skulle vara en ödesdag för den svenska demokratin och att det rent av skulle innebära slutet på densamma. Genom röstningen i dag avgörs om vi skall ha demokrati eller inte här i landet, står det i ett inlägg. Sådana yttranden beror naturligtvis på missuppfattningar. Men bakom dem ligger den allmänna oro som finns inför datasystemets följder för medborgarna, en oro som kan vara begriplig även om den i detta fall är totalt ogrundad. Man kan i sammanhanget också säga att det är bättre med många observatörer än med få; det är bättre med många vaksamma än ingen alls, Och i och för sig är vaksamhet därför inte något fel. Men det krävs givetvis att vederbörande tar sitt förnuft till fånga, när upplysning lämnas om de rätta förhållandena. På sätt och vis har väl en del av departementschefens uttryck bidragit till missuppfattningarna. Avståndstagandet från datasammanräkning i vanlig mening och övrig dataanvändning har inte varit helt markerad i propositionen. Det är mot den bakgrunden som utskottet har gjort sitt tillägg, tidigare citerat av herr Boo, nämligen att ”utskottet förutsätter att en övergång till maskinell valteknik inte kommer till stånd utan att riksdagen dessförinnan blivit hörd och lämnat sitt samtycke”. Låt mig slå fast, herr talman, att det inte blir några hålkortsvalsedlar 1973 samt att det inte heller blir någon dataanvändning i samband med valförrättningen, annat än, som det heter i utskottets betänkande ”för begränsade delar av valförfarandet, främst vad gäller mandatfördelningen mellan och inom partierna”. Den saken är alldeles klar, och på den punkten kan icke någon ändring ske utan att riksdagen får tillfälle att än en gång säga sitt ord. I detta sammanhang kanske det också kan vara tillåtet att peka på två små obetydliga detaljer, på vilka min uppmärksamhet har riktats först efter utskottsbehandlingen. Den ena gäller frågan om sigill. Där har kravet på att det skulle vara de närvarandes sigill på valkuvertet strukits. Detta beror helt enkelt på att människor numera inte har några sigill. Jag undrar hur många det är i denna kammare som har sigill av privat karaktär eller använder sin farfars? Det är alltså en rent praktisk åtgärd. Men det är klart att det minskar säkerheten något, och det förutsätter jag att den centrala valmyndigheten kommer att uppmärksamma och undersöka om man kan vidta någon förstärkning av annat slag i stället utan att överskrida kompetensen enligt vallagen. Det har också på sina håll uppstått en missuppfattning genom att ordet ”offentlig” inte förekommer i samband med den preliminära rösträkningen men väl i samband med rösträkning på länsstyrelse och i samband med den s.k. tisdagsräkningen efter söndagsräkningen. Man har kunnat sätta dessa olikheter i språkbruket emot varandra och säga att e contrario följer då att den preliminära räkningen är en hemlig räkning. Det är naturligtvis en fullständig missuppfattning, vilken emellertid har förstärkts genom att bes mmelsen om öppna dörrar i en paragraf samtidigt har ändrats. Man kan emellertid av andra paragrafer sluta sig till det för oss självklara att den preliminära sammanräkningen skall vara offentlig. Men på något sätt borde detta — kan man nu i efterhand säga — ha kommit till uttryck något klarare. Även där har möjligen centrala valmyndigheten eller rent av departemenschefen i dag tillfälle att göra ett auktoritativt uttalande. — Detta om två detaljer. Beträffande betänkandet i övrigt skall jag ta upp ett par punkter. Kostnadsfrågan har berörts i en motion, och utskottet har i sak helt anslutit sig till denna. Det är en moderat motion, där man pekar på att om kostnaderna för kommunerna skulle bli större än beräknat, så får frågan om fördelningen av valkostnaderna mellan stat och kommun självfallet tas upp till omprövning. Vi tycker att det är riktigt att detta sägs ut, och det har alltså skett. I ett särskilt yttrande har man, som herr Molin framhöll, påpekat riskerna av den vidgade poströstningen. Poströstningen föreslås vidgad på två sätt: äkta make som röstar för annan make behöver icke samtidigt rö själv. Vidare föreslås vidgade möjligheter för bud att avge röst för jare som är sjuk, rörelsehindrad eller som på grund av hög ålder ej kan inställa sig i vallokalen. Bud får, står det i lagen, den vara som är väljarens barn, barnbarn, fader, moder eller syskon eller hans vårdare och som fyllt 18 år. Det blir inte lätt för postfunktionärerna att avgöra om vederbörande verkligen är vårdare eller inte. I det särskilda yttrandet har därför pekats på vikten av instruktion och utbildning av personal som handlägger sådana frågor vid kontakten med allmänheten. Här finns en risk, en risk som förefaller större om man tar i betraktande att det vid 1968 års val förekom några rätt elakartade fall av obehörig påverkan. Vi är oroliga för att tendensen till sådan kan komma att öka. Vi förutsätter att myndigheter av olika slag har sin uppmärksamhet riktad på detta. Skulle tendensen till obehörig påverkan komma att öka, får denna bestämmelse tas under omprövning, vilket i så fall skulle drabba de sjuka, de rörelsehindrade och de mycket åldrade, vilket vore i hög grad beklagligt. Jag skulle också vilja säga ett par ord om utlandssvenskarnas röstning. Det är ju en fråga som är mycket gammal och som debatterats både i detta hus och i vårt tidigare hus. Den har gång på gång diskuterats. Jag har aldrig upphört att förvåna mig över den negativa inställning som socialdemokratin i det fallet har ådagalagt. Det lämnades en kostlig motivering en gång av finansminister Sträng, som sade att det väl var sådana där Schweizsvenskar man i främsta rummet tänkte på. Jag tror att finansministern och andra som tänker som han skulle göra klokt i att närmare studera vad det är för svenskar som berövas sina medborgerliga rättigheter i strid med den grundlagbestämmelse som säger att svensk medborgare har rösträtt. Alla svenska medborgare har icke rösträtt — det gäller med vissa undantag dem som är bosatta utomlands. De svenskar det här är fråga om är t.ex. personer som är ombud för svenska företag och som genom sin verksamhet skapar sysselsättning och utkomstmöjligheter i Sverige. Det är personer som är verksamma i utländska företag och som genom sin samhörighet och sina band med det gamla landet naturligtvis verkar för Sverige i daglig gärning. Det kan också vara svenska tidningskorrespondenter som aldrig i sitt liv fått vara med om en valhandling. Det är inte rimligt att denna kategori av medborgare utestängs från vad som eljest är en medborgerlig rättighet. De har som regel icke heller rösträtt i de länder de verkar i. Konstitutionsutskottet uttalade 1970 att en förutsättningslös pröv ning borde ske av möjligheterna att vidga rösträtten — vidga rö: för utlandssvenskar. Som var att förutse har denna prövning förlagts till en utredning, och denna utredning skyndar icke raskt — den går ganska långsamt framåt och har för inte så länge sedan fått nya direktiv vilka kommer att försena arbetet ytterligare. Det är mot den bakgrunden man får se dagens yrkande om en provisorisk förlängning av tiden från fem till tio år. Det yrkandet innebär ett avsteg från den princip som vi haft i moderata samlingspartiet och även i andra partier, nämligen att varje svensk som varit kyrkobokförd här hemma borde ha rösträtt. Vi har gjort detta avsteg därför att vi velat åstadkomma någonting nu och undvika det djupt förnedrande i att vi tar ifrån svenska medborgare utomlands rösträtten i den mån de överskrider femårsgränsen. Denna kategori medborgare har en gång haft rösträtt, men de berövas den om de passerar detta streck. Det kan icke vara rimligt, och riksdagen bör överväga vad den egentligen ställer till med. Vi är annars mycket noga med att icke frånta människor rösträtt annat än när särskilda skäl föreligger. I det här fallet tycks det inte vara så noga. Jag finner detta djupt beklämmande. Argumentet att det i en del fall är så dålig samhörighet mellan dessa svenskar och hemlandet vill jag helt gendriva genom att konstatera att den som underkastar sig den ganska tidsödande och besvärliga procedur som krävs för att man skall bli uppförd på den särskilda röstlängden för utlandssvenskar därmed ådagalägger sin samhörighet med hemlandet. Ytterligare bevisning höves icke. Herr talman! Jag har i övrigt icke mycket att tillägga — det känns riktigt skönt att icke vara på kollisionskurs med justitiepartementet. Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 3 och 4.